Herr talman! Vid detta ärende finns fogad en reservation av fru Segerstedt Wiberg i denna kammare och herr Norrby i andra kammaren. Jag har själv inte deltagit i ärendets utskottsbehandling, men om jag så hade gjort skulle jag i allt väsentligt ha anslutit mig till reservationen. Eftersom fru Segerstedt Wiberg inte är närvarande här i dag på grund av FN-uppdrag tillåter jag mig att med några ord motivera reservationen. Frågan gäller sekretessbeläggningen av de psykologiska test som förekommer dels inom försvaret och dels inom statsförvaltningen i övrigt och där utgör ett hjälpmedel för personalbedömning i samband med anställning, uttagning till utbildning och vid befordran.

Det har inte riktats någon invändning mot det förslag till personsekretess vid psykologiska undersökningar som lagts fram. Jag skall därför inte i fortsättningen uppehålla mig vid förslaget i vad det avser sådan sekretess. Den instrumentella sekretessen föreslås i propositionen bli reglerad på så sätt att Kungl. Maj:t skall kunna förordna att handlingar, som upprättas för att användas vid psykologisk undersökning, inte skall få utlämnas före den undersökning som avses. I förstone förefaller detta vara både rimligt och ofarligt. Det råder inte några delade meningar om att värdet av psykologiska undersökningar i väsentlig grad är beroende av att de personer som skall undersökas inte i förväg känner till testformulären. Det är därför ett naturligt krav att formulären inte får utlämnas innan de används. Vad som krånglar till saken är att sådana här testformulär nästan undantagslöst används flera gånger, och detta av många skäl. De är besvärliga att konstruera och standardisera. Det kräver tid, arbete och stora kostnader. Det har nämnts att ett testformulär kan kosta upp till 200 000 kronor att framställa. Skall man göra statistiska beräkningar på testresultaten, måste man ha ett stort material att bygga på. Också det talar för att man skall använda samma formulär många gånger, så att man tilllämpar det på en stor grupp människor. Det finns alltså starka skäl som talar för att man skall kunna använda ett testformulär under tämligen lång tid, och då måste testet vara sekretesskyddat under hela den tid det används. De bestämmelser som föreslås är också så utformade att detta blir möjligt. Det har varit någon tvekan på den punkten, men av ett regeringsrättsutslag vid ett tidigare tillfälle framgår, att skyddet kommer att sträcka sig till hela den tid då testet kan komma till fortsatt användning. Detta ger faktiskt möjlighet att hemlighålla testformulär hur länge som helst. De myndigheter som har hand om testformulär kan på ett enkelt sätt — bara genom att säga att formuläret i fråga kan komma att användas ytterligare en eller flera gånger — förhindra insyn under obegränsad tid. Det är emellertid angeläget att inte helt avskära möjligheterna till offentlig insyn på detta område. De psykologiska proven är omstridda, och man är i vida kretsar osäker om deras tillförlitlighet. Det är också känt att man på sina håll använt testformulär, som sammanställts utan medverkan av sakkunniga. Jag har själv på nära håll sett exempel på detta i en statlig förvaltning. Visserligen är det tio år sedan, och i den förvaltningen förekommer inte sådana hemmagjorda formulär längre, men vad som skedde på ett håll då kan mycket väl ske på annat håll i dag. För övrigt har man ibland anledning ställa sig frågande också till psykologiska prov som konstruerats av sakkunniga. I förra veckan kunde vi i en kvällstidning läsa om ett frågeschema som landets alla värnpliktiga i framtiden skall fylla i vid inskrivningen. Enligt tidningen skall landets manliga ungdom samt och synnerligen avkrävas svar på frågor av typen: »Anser du att din mor tyckte bättre om något av dina syskon än om dig?» — »Vilket av följande gäller för dig: Jag tycker bättre om mor än om far, jag tycker bättre om far än om mor, jag tycker lika mycket om båda.» — »Hur ofta har din far använt alkoholhaltiga drycker?» — Jag behöver inte fortsätta uppläsningen. Jag tror det är bra att pressen också i framtiden får möjlighet att sätta strålkastaren på frågeformulär av den typen. Hur skall man då kunna förena ett berättigat intresse av att kunna använda proven flera gånger — med åtföljande krav på sekretess under hela användningstiden — och ett lika berättigat intresse av offentlig insyn och möjlighet till kritik och fri diskussion? Här gäller det givetvis att göra en avvägning. Reservanterna har föreslagit att en sådan skall göras på det sättet att man begränsar sekretessen till en tid av tre år. Ett testformulär kan då användas under tre år, då det är sekretesskyddat, men efter denna tid är det offentlig handling och öppet för insyn och kritik. Jag kan inte anse annat än att denna kompromiss mellan olika intressen är den bästa vi kan finna i dag. Reservationen har också ett annat yrkande, nämligen att propositionens uttryck »psykologisk undersökning» skall utbytas mot uttrycket »undersökning där psykolog medverkar». Detta uttryck går tillbaka till den departementspromemoria som legat till grund för propositionen. Jag har svårt att engagera mig för den ändringen, som jag finner ganska oväsentlig. Det gör, herr talman, att jag just nu inte är beredd att ställa något yrkande om bifall till reservationen utan ber att på den punkten få återkomma.

Herr talman! De två talare som har yttrat sig i detta ärende har uttalat den allra största tveksamhet, och de har heller inte ställt något yrkande. Det innebär att de väl inte är så hårt fästade vid vad som står i reservationen. Det är klart att man här kan hysa tveksamhet och att man kan fråga sig, om sekretesstiden skall vara tidsbestämd på det sätt som står i reservationen eller om man skall följa Kungl. Maj:ts förslag.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

Herr talman! Det ärende som nu föreligger till behandling är principiellt intressant och betydelsefullt. Jag finner det därför beklagligt att mig veterligt ingen tidning har givit någon riktig presentation av vad det innebär. En tidning har ägnat saken en hel del uppmärksamhet, men jag måste konstatera att dess framställningar har varit ensidiga och vilseledande. Man har försökt skapa ett intryck av att det lagförslag som det här gäller syftar till att öka hemlighetsmakeriet, främst i psykologernas intresse. Jag tror att det är en felsyn. I själva verket kan man misstänka att åtskilliga psykologer som arbetar på detta område är tämligen besvärade av att de inte längre som hittills skall kunna själva förvara det undersökningsmaterial som det här är fråga om. Jag betraktar det som en av de positiva tillgångarna i förslaget att det äntligen blir slut på det tillstånd som nu råder, nämligen att psykologiska undersökningar som ingår som ett underlag i prövningen vid anställningar inte längre skall kunna förvaras på privata institut utan insyn. Genom att acceptera den nu rådande ordningen har man ju skapat ett slags okontrollerade privata maktcentra, och man har skapat en osäkerhet om hur detta material, som ju ofta kan vara av mycket ömtålig natur, i längden kommer att behandlas. Där innebär alltså lagförslaget en rättelse genom att de statliga organen får en säkrare kontroll. Förslaget innebär också ökad insyn för de närmast berörda, möjligheter för dem att exempelvis vid överklagande ta del av psykologiska undersökningar som påverkat deras ärende. Jag vill bara beklaga att det tills vidare inte är möjligt att finna en jämförlig ordning inom den privata sektorn. De psykologiska testningarnas tilllämpning vidgas ju alltmera inom det privata näringslivet. Det betyder att hos olika psykologer och olika institut samlas ett ständigt växande material om enskilda människors ofta ganska intima angelägenheter. Näringslivets och arbetsmarknadens organisationer borde börja överväga hur man skall handskas med det problemet. Det gäller framför allt arbetsgivarsidan, men också LO är ju representerat exempelvis i Personaladministrativa rådet, som bedriver en omfattande verksamhet på det här området. Jag tror alltså att förslaget har stora förtjänster. Samtidigt vill jag instämma med de talare som anser att problemet om insyn förtjänar att ytterligare övervägas. För min del motionerade jag härom året om skapandet av ett centralt granskningsorgan för testinstrument. Riksdagen ville inte omedelbart nappa på idén, men det uppslaget hör till dem som kommer att prövas av en utredning som civilministern nyligen tillsatt och som gäller undersökning av en rad problem kring förutsättningarna och formerna för psykologiska undersökningar inom statsförvaltningen. Jag fruktar att det alternativ som några folkpartister här fört fram, nämligen att man skall skapa insyn genom att besränsa sekretesstiden till tre år, inte är så särdeles praktiskt. Det har redan sagts, och det förtjänar att understrykas, att det kostar stora pengar att konstruera test av det här slaget. Det tar lång tid, och det behövs också åtskillig tid för att övertyga sig om = testinstrumentets = tillförlitlighet. Samtidigt lider vi en allvarlig brist på vetenskapsmän och psykologer som kan ägna sig åt sådan här verksamhet. Vi lider också brist på tillräckligt många testinstrument av det här slaget. Den ordning som folkpartisterna föreslår skulle i praktiken innebära en ökad risk för att få dåliga testinstrument och följaktligen också ökade risker för att den enskilde blir fel behandlad i sådana här sammanhang. Ingen har hittills velat uppträda till försvar för det andra yrkandet i den folkpartistiska motionen. Det kan jag gott förstå. Jag betraktar yrkandet såsom ett olycksfall i arbetet. I reservationen av fru Segerstedt Wiberg och herr Norrby hänvisas till att »behörighetsregler för utövande av psykologyrket utfärdats av Sveriges Psykologförbund». Det skulle därför vara motiverat att använda ordet psykolog i en lagtext. Jag betraktar det såsom rätt överraskande att just folkpartister knyter an till och hänvisar till Psykologförbundets praxis, som ju innebär en ovanligt ogenerad form av skråtänkande. Det innebär ju att den som t.ex. skulle vilja lämna Psykologförbundet därför att han opponerar sig mot SACO:s lönepolitik därmed också skulle förlora sin behörighet att verka såsom psykolog. Det är en ordning som statsmakterna självfallet inte kan ge sitt godkännande till och som därför inte heller bör få något indirekt stöd genom ett bifall till reservationen på denna punkt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Björk ansåg att man skulle kunna lösa problemet om insyn genom ett expertorgan. Detta skulle emellertid ge endast vad man kunde kalla en indirekt insyn i stället för en direkt sådan. Hela vår offentlighetslagstiftning bygger dock på principen, att var och en skall kunna förskaffa sig sådan insyn som det här gäller, och jag tror inte att vi skall uppge den principen. Det har sagts att psykologiska test kostar pengar och är dyra samt att offentlighet skulle minska effektiviteten. Ja, det är ett pris som vi får betala för att upprätthålla offentlighetsprincipen — den kostar pengar. Vi skulle kunna driva statsverksamheten betydligt billigare och ur en del synpunkter avsevärt effektivare om vi begränsade den offentliga insynen och kritiken. Men jag tror att vi alla är ense om att detta pris skall betalas. Jag samtalade en gång med en representant för självständighetsrörelsen på Färöarna och vi kom då in på de ekonomiska problemen — om Färöarna över huvud taget hade råd till självständighet och kunde existera som suverän stat. Hans enda svar till mig blev: »Vi har ett ordspråk här på Färöarna som säger, att det kostar att vara karl.» Jag tror att det kostar att vara en demokrati, och den kostnaden får vi ta. Herr Björk försökte nog lägga in en annan innebörd i fru Segerstedt Wibergs förslag till omformulering av definitionen på dessa undersökningar än hon själv avsett. Det är inte alls något försök att anknyta begreppet psykolog till legitimering av Sveriges psykologförbund; detta framgår alldeles tydligt av motionen, och jag har för mig att det också sägs ifrån i reservationen. Det är inte detta frågan gäller, utan fru Segerstedt Wibergs önskemål har varit att man skulle erhålla en bättre avgränsning. Som jag tidigare sagt, har jag svårt att dela hennes uppfattning — jag tycker att propositionens formulering kan accepteras. Dock är inte reservationens formulering sämre och ej heller värd att misstänkliggöra, herr Björk, eftersom den arbetsgrupp inom civildepartementet, vars förslag ligger till grund för propositionen, använde precis samma formulering i sitt lagförslag. Det är alltså inte riktigt att försöka kasta en skugga på folkpartiet i detta sammanhang. Emellertid anser jag för min del inte att förslaget blivit sämre genom den här ändringen; jag anser som sagt att saken är tämligen likgiltig.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen men vill redan nu meddela att jag inte kommer att begära votering.

Herr talman! Jag är en aning förvånad över herr Sörensons anförande när han hävdar att jag använt emotionella övertoner. Man känner ju aldrig sig själv, men jag har nog ett intryck av att det anförande jag höll var ovanligt lågmält, även för att vara hållet av mig. Jag har verkligen inte drömt om att rikta generella anklagelser mot folkpartiet. Jag talade om »några folkpartister». Jag instämde i uttalandet om att problemet rörande insyn var väsentligt, men jag gjorde också den invändningen att den lösning som de folkpartistiska reservanterna förordar antagligen inte är särskilt praktisk. Jag har mycket svårt att inse att dessa påpekanden skulle innebära någon så häftig anklagelse, att herr Sörenson skall behöva uppleva detta som så särdeles känsloladdat. Vi kan ha olika åsikter om dessa detaljproblem. Jag tycker att vi kan respektera varandras ambitioner att finna goda lösningar. Herr Sörenson frågar mycket irriterat hur jag kan påstå att man får dåliga test om man nöjer sig med en treårig sekretesstid. Jag har sagt att det i varje fall är en risk härför. Jag bygger denna bedömning på de insikter jag har förskaffat mig om vilket utomordentligt stort arbete som ligger bakom konstruktionen av test, hur angeläget det är att de under lång tid prövas för att man skall få full säkerhet för att de verkligen är relevanta och användbara. Jag har också inhämtat vilka flaskhalsar vi har på detta område både när det gäller tillgången på goda test och tillgången på goda testspykologer. Det är mot denna allmänna bakgrund som jag har dragit den här slutsatsen. Jag tycker också att herr Tistad för ett något överraskande resonemang när han plötsligt tycks vilja hävda att vi under alla förhållanden måste acceptera offentlighetsprincipen. Det är ju inte så. Vi har inte en offentlighet utan reservationer. Vi har en sekretesslagstiftning som är tillkommen bland annat för att på viktiga punkter kunna skydda den enskildes intressen. Det är inte självklart att i varje fråga de stora tidningarnas intressen skall väga över den enskilde lille mannens Önskningar och behov. Därför har vi en avvägning. Vi har en sådan också i detta fall. Några folkpartister vill göra en annan avvägning än utskottsmajoriteten. Detta kan inte utgöra skäl för några sådana stora och vidlyftiga resonemang som herr Tistad har gett sig in på. När det gäller frågan i vad mån fru Segerstedt Wiberg har anknutit till Psykologförbundets mycket tvivelaktiga praxis vill jag bara hänvisa till vad som sägs i reservationen. Fru Segerstedt Wiberg och herr Norrby säger att departementspromemorians definition i stället bör användas. Vidare sägs: »I sammanhanget vill vi erinra om att behörighetsregler för utövande av psykologyrket utfärdats av Sveriges Psykologförbund.» Man erinrar alltså om en ordning som jag tvivlar på att någon i denna kammare finner acceptabel.

Herr talman! Som alltid när det gäller sekretesspörsmål är det fråga om en avvägning mellan intressen som i och för sig är beaktansvärda. Det är klart, som herr Björk säger, att det är förenat med praktiska svårigheter att alltför ofta göra om dessa test. Jag tror kanske inte så mycket på att det blir dåliga test, om det skulle bli en ökad insyn. För närvarande är det litet ont om testpsykologer, men det torde vara en övergående företeelse. Det förekommer dock på detta område en omfattande utbildning. Tillströmningen till psykologbanan är mycket stor, och utbildningen har av den anledningen fått lov att spärras. Men det är klart att det blir dyrare att då och då göra om testen. Jag har rätt många år som ledamot av en stor kommunal styrelse, där vi använde test i ganska stor omfattning, något följt dessa frågor. Mot intresset att det inte skall bli för dyrbart står frågan om insyn och den därmed sammanhängande frågan om skydd för den enskilda människans integritet. Jag minns ett test som jag var med om att stoppa. Det gällde tillsättande av en befattning som föreståndare för en telefonväxel med en personal på tio å tolv personer. Sökandena underkastades testningar med frågeformulär. De skulle redogöra i detalj för eventuella svårigheter i äktenskapet, för de konflikter som där kunde förefinnas och i vad mån de själva tyckte att dessa konflikter hade satt spår i deras arbete och deras samarbetsförmåga. Våra psykologer försvarade naturligtvis testet med att det var mycket väsentligt att få reda på detta för att kunna bedöma vederbörandes lämplighet att vara chef för sina kamrater i växeln. Det är möjligt att det kan vara av ett visst intresse för psykologerna, men i varje fall förstår jag att flera sökande reagerade mot denna utfrågning såsom en oberättigad kränkning av deras personliga integritet. Samtidigt var de rädda för att de skulle bli ställda åt sidan vid tillsättandet av tjänsten, om de inte svarade på frågorna. Vi har i dagarna i tidningspressen sett en del rätt underliga frågor som de värnpliktiga får svara på vid vissa test — huruvida deras mor super eller inte, om de tycker bäst om sin far eller sin mor, etc. Det är möjligt att det finns militärpsykologer som tycker att detta är av intresse att veta för att man skall få rätt man på rätt plats i den militära organisationen. Men det kan innebära en viss kränkning av den personliga integriteten att behöva svara på sådant. Frågan är väl helt enkelt hur pass högt man värderar insynen och den personliga integriteten. Det är kanske naturligt för oss liberaler att vi sätter den personliga integriteten högt. Det är väl den grundinställningen som ligger bakom reservationen — att vi tycker att kostnadsfrågan i något högre grad får stå tillbaka i den situationen än vad majoriteten i utskottet har ansett. Jag skall inte göra gällande att det ena eller andra ställningstagandet är absolut riktigt; det är fråga om en bedömning. Jag skulle, herr talman, vara beredd att rösta för den avvägning som gjorts i reservationen i fråga om tidsbegränsningen. Men som flera andra talare är jag inte beredd att rösta för den avgränsning i övrigt som föreslås i reservationen. Jag kommer av den anledningen att avstå vid en eventuell omröstning, så mycket mer som skadan inte behöver bli särskilt stor om vi väntar med att ta upp detta spörsmål till motionstiden vid nästa års riksdag.

Herr talman! Jag vill reagera mot herr Björks uttalande att offentlighetsprincipen är till för att tjäna de stora tidningarnas intressen. Den är till i allmänhetens intresse. Herr Björk talade vidare om sekretesslagstiftningen som om det vore vilken lagstiftning som helst, där man kan tycka och tänka och värdera efter gottfinnande och laga efter råd och lägenhet. Men så är det inte, herr Björk. Offentlighetsprincipen är fastslagen i grundlagen. Det står också i grundlagen att undantagen från offentlighetsprincipen skall noga angivas i lag.

Herr talman! Herr Ernulf försökte ge debatten en ideologisk lyftning genom att hävda att det kanske var särskilt naturligt för liberaler att här slå vakt om insyn och över huvud taget att hävda en kritisk hållning när det gäller dessa testinstrument. Det är måhända då en aning förvånande att den som först rullade upp hela denna problematik i en motion vid 1965 års riksdag var en socialdemokrat. Min blygsamhet förbjuder mig att nämna hans namn. Motionen blev mycket välvilligt behandlad av allmänna beredningsutskottet. Jag vill gärna understryka att där inte uppstod några ideologiska skiljelinjer. Som en senkommen frukt av detta initiativ har civilministern i mars i år tillsatt en utredning om förutsättningarna och formerna för psykologiska undersökningar inom statsförvaltningen. I direktiven återkommer flera av de frågor som herr Ernulf har berört. Det sägs t.ex. att det »kan visa sig lämpligt att närmare undersöka vissa testmetoders syfte, konstruktion och praktiska användbarhet vid personur val inom olika delar av statsförvaltningen». Det hänvisas till »vikten av att undersökningar i ett personalärende begränsas till att omfatta de sidor av personligheten som har omedelbart intresse för avgörandet av ärendet och att man alltså utesluter upplysningar som inte har uppenbar betydelse i sammanhanget». Därefter heter det: »En alltför omfattande tillämpning av Psykologisk mätmetodik kan medföra att ovidkommande uppgifter framkommer som kan bli till olägenhet för den sökande.» »De sakkunniga», för att fortsätta citatet, »bör under sitt arbete belysa de rättssäkerhetsproblem av skilda slag som har samband med de psykologiska testmetodernas användning. Härvid bör mot bakgrunden av regeringsformens föreskrifter om förtjänst och skicklighet som enda och avgörande befordringsgrund särskilt behandlas testresultatens betydelse i befordringsärenden. — — — Behovet av ett expertorgan för granskning och rådgivning åt myndigheterna av den typ som föreslagits i riksdagsmotionen bör övervägas, liksom andra organisatoriska frågor som kan aktualiseras vid en ökad användning av psykologiska mätoch bedömningsmetoder.» Jag behöver inte fortsätta. Jag understryker på nytt att här ingalunda torde föreligga några ideologiska skillnader om vikten av dessa problem. Vad vi diskuterar är detaljer i insynsproblematiken, där vi kan komma till olika slutsatser. Jag har ingen anledning att närmare kommentera herr Tistads anförande. Däremot har herr Sörenson begärt besked av mig om vad jag verkligen har sagt. Jag vet att jag konstaterade att yrkandet av fru Segerstedt Wiberg angående beteckningen psykolog inte fått stöd av de folkpartistiska talarna i debatten. Jag betecknade det som sannolikt ett olycksfall i arbetet. Jag uttryckte alltså en förvåning över att en folkpartist på detta sätt kunde knyta an till den skråpraxis som Psykologförbundet här företräder.

Herr talman!

Men det är, som jag sade, en avvägning. Och jag skall gärna ge herr Björk personligen det erkännandet, att visst finns det mycket respekt för individen även utanför folkpartiets led.

Herr talman! Eftersom mitt namn står under detta utskottsutlåtande vill jag helt kort motivera mitt ställningstagande i detta ärende. Det är mot bakgrunden av mer än 20 års erfarenhet av skolpsykologiska arbetsuppgifter, omfattande bl.a. kunskapsoch anlagsprov av olika slag, som jag har anslutit mig till utskottets förslag. Avsikten med den föreslagna lagstiftningen är att material från psykologiska undersökningar, begärda av myndighet, i princip skriftligt skall redovisas och förvaras hos myndigheten i fråga. Utskottet är enigt beträffande punkten om personsekretessen, alltså att uppgifter om personliga förhållanden som lämnas av den person som blir föremål för undersökningen, skyddas genom lag. I fråga om den instrumen tella sekretessen, skyddet för själva frågeformuläret, föreligger delade meningar. Reservanterna önskar en tidsbestämd sekretess på högst tre år. Jag vill gärna säga att jag har förståelse för den anda som kommer till uttryck i reservationen beträffande den instrumentella sekretessen. Det är i och för sig ett lovvärt försök att slå vakt om tryckfrihetsförordningens offentlighetsprinciper i fråga om fri insyn över myndigheter. Enligt uppgifter som vi har fått och som även nämnts här i debatten pågår en utredning, där olika problem som sammanhänger med användningen av testen är föremål för uppmärksamhet. Denna utredning om förutsättningarna och formerna för psykologiska undersökningar inom statsförvaltningen borde kunna ge synpunkter på tidsbegränsning av ett testbatteris hållbarhet, detta inte minst mot bakgrunden av tryckfrihetsförordningens omistliga offentlighetsprincip. När utredningen presenterar sitt resultat — det kan väl inte dröja så mycket mer än tre år — finns det möjligheter för riksdagen att återkomma till frågan om den instrumentella sekretessen. Det är också min åsikt att det ur vetenskaplig och statistisk synpunkt kan vara önskvärt med sekretessbelagda tidsintervaller för testinstrumenten. Hur långa dessa sekretessperioder bör vara kan kanske utredningen ange. Det är förvisso ingen lätt uppgift. Det är, såsom framhållits i debatten, också ett tidskrävande arbete att på vetenskaplig grund bygga upp testmetoder. De är dyra att konstruera och att standardisera. Även dessa fakta bör uppmärksammas vid bedömningen av frågan om tidsbegränsning av den instrumentella sekretessen. Jag anser att regeringsrättens utslag från år 1965, som omnämns i utlåtandet, tills vidare bör kunna tillämpas också på de psykologiska undersökningarna. Regeringsrätten har alltså funnit att det genom §7 i sekretesslagen är möjligt att hemlighålla däri avsedda prov under hela den tid de begagnas för sitt ändamål. Jag finner uttrycket »psykologisk undersökning» mer adekvat än alternativet »undersökning där psykolog medverkar». Jag gör detta av det skälet att det ännu icke finns någon lagfäst legitimation för ledare av psykologisk undersökning. Men det finns kvalificerad sakkunskap för dessa arbetsuppgifter bland såväl psykologer och pedagoger som t.ex. kuratorer inom den psykiska hälsovården. Jag ber därför, herr talman, att få ansluta mig till det tidigare framförda yrkandet om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är bäst att genast göra rent hus med några missuppfattningar. Vårt krav i motionerna I: 34 och II: 51 på rätt till offentliga utfrågningar i riksdagens utskott är inte detsamma som att alla utfrågningar eller överläggningarna i utskotten skall i framtiden vara öppna för insyn. Däremot skall riksdagen ha möjlighet att i större frågor med allmänt intresse få fram flera fakta och bedömningar och samtidigt stimulera den offentliga debatten genom offentliga utfrågningar av exper ter, folk från organisationer och näringsliv, statsråd och andra. Vår motion utgår inte heller från att det amerikanska systemet skall plagieras i Sverige. Tvärtom visar vi utförligt, på sida efter sida, att Sverige har många arbetsformer och institut som ger mycket av samma fördelar som offentliga hearings ger i USA. Vad vi däremot önskar är att man skall kunna komplettera det svenska systemet och ge det några extra fördelar som vi i dag inte har med den ständiga slutenheten i riksdagens utskott. Jag hoppas därför att den första fasen i debatten om offentliga utfrågningar i riksdagens utskott nu är avslutad. Allmänna talesätt och mera schablonartade invändningar bör inte längre vara möjliga. Vi har i år med en mycket utförlig motion på 30 sidor resonerat om de här problemen. Förra året avslog konstitutionsutskottet vår mycket korta motion utan att någon enda ledamot av utskottet begärde ordet. Inför årets vårriksdag har vi därför själva gjort en utredning i ämnet och lagt fram den som motion. Vi visar i den att på tre sätt skulle offentliga utfrågningar kunna ytterligare berika utskottens arbete och den allmänna politiska debatten i landet. För det första: muntligheten kan ofta skapa ökad klarhet i förhållande till en skriftlig framställning. För många människor kvarstår, säger vi, också »efter genomläsning av en skriftlig redovisning vanligen en del frågor obesvarade. Lagstiftare som har att fatta beslut på grundval av ett visst urval av motstridande upplysningar, har ett behov av att konfrontera uppgiftslämnarna med frågor om vad de egentligen menar, vilka grunder de bygger sina uttalanden på, vilken vikt de tillmäter sina rekommendationer osv. Från alla dessa utgångspunkter är det rimligt att kombinera skriftliga och muntliga upplysningar i utskottens granskningsarbete». För det andra: frågeformen har väsentliga förtjänster. »Karakteristiskt för allmänna debatter är att frågor som ställs lätt kommer bort, när flera personer talar samtidigt om flera olika ämnen har den som befinner sig i ett utsatt läge ofta möjlighet att kringgå eller undvika de problem som han inte vill beröra. Utfrågningen är i detta avseende mera informativ och skoningslös. Därmed är naturligtvis inte sagt att den behöver vara inkvisitorisk.» För det tredje: offentligheten har redan en stark ställning i konstitutionell praxis i Sverige. Att utskotten håller slutna överläggningar finns det starka skäl för: man kan diskutera frågor utan att binda sig, har lättare att göra upp med andra partier osv. Men när det gäller en annan del av utskottens arbete, den som gäller informationsinsamlande i frågor som inte är hemliga, är det svårare att motivera en ständig slutenhet. Tvärtom kan det ofta vara, som vi säger i motionen, ett »samhällsintresse att allmänheten får kännedom om det faktamaterial på vilket de politiska instanserna grundar sina beslut. Dels kan offentligheten fungera som ett korrektiv mot felaktiga och tvivelaktiga upplysningar». Dels kan den också stimulera den allmänna debatten och ge ytterligare uppslag till bl.a. riksdagsmännen. Jag har här kort sammanfattat en del av motionen. Att sammanfatta utskottets utlåtande är mycket lättare. Förra året rymdes det på fem rader. Nu har det ökat till sju rader. Skillnaden är i stort sett följande mening som har lagts till: »Hinder bör emellertid inte föreligga för grundlagberedningen att, om den skulle finna det motiverat, uppta även denna fråga till övervägande vid den översyn av riksdagens arbetsformer med sikte på en ny riksdagsordning som nu pågår.» Det har sagts mig att detta tillägg är viktigt och att alltså frågan har fallit framåt. Jag hoppas att det förhåller sig så. Men jag skulle vilja fråga konstitutionsutskottets ordförande herr Georg Pettersson en sak. Förra året ansåg han det inte vara värt att kommentera förslaget eller mitt anförande. Nu vill jag fråga herr Pettersson: Kunde man inte tänka sig att konstitutionsutskottet någon gång kunde ge ett eget bidrag till debatten om en författningsfråga av det här slaget? Finns det inte skäl att utskottets ordförande, utan att han binder sig, ändå säger något litet i sakfrågan om rätten till offentliga utfrågningar i riksdagens utskott? Man kan väl tänka sig att konstitutionsutskottet tar en litet mer aktiv del i den konstitutionella debatt som förs här i landet.

Herr talman! Herr Ahlmarks anförande bar vittne om en rätt stor oerfarenhet om utskottens möjligheter att insamla fakta. Utskotten sänder regelmässigt frågor på remiss till olika sakkunniga för att på det sättet få belysning av ärendena. Utskotten utnyttjar dessutom möjligheten att till sig kalla olika sakkunniga och experter för att få ytterligare belysning. Det är alltså ett felaktigt påstående herr Ahlmark gör när han säger att faktainsamlandet skulle vara bristfälligt. Den enda fråga som då återstår är: Skall vid utskottsbehandlingen av ärendena förekomma offentlighet? Jag säger för min del att med den ordning vi har i riksdagen nu skulle det vara fel att flytta offentligheten ifrån riksdagens kamrar till utskotten. Vi kan inte göra en jämförelse mellan det amerikanska systemet och det svenska, ty de är så väsensskilda till sin konstruktion. Att bryta ut hearings från Amerika och försöka placera dem i det nuvarande systemet för det svenska riksdagsarbetet är om inte omöjligt så i varje fall ett ingrepp som väl skulle syfta till att åstadkomma den här dramatiken som man vill ha i riksdagsarbetet. Det väsentliga är väl inte — som en tidning har skrivit i dag — att skapa dramatik i riksdagen, utan det väsentliga är väl att man kan komma fram till beslut grundade på de fakta som man haft möjlighet att insamla. Den där nya meningen i år har jag själv varit med om att formulera. Det finns många som tycker att det kanske var onödigt att öppna denna möjlighet. Men det är samtidigt utsagt att om grundlagberedningen finner det motiverat skall den kunna ta upp detta spörsmål, och detta bara därför att grundlagberedningen skall kunna arbeta utan några bindande direktiv. Herr Ahlmark vill, såvitt jag kan förstå, inte att grundlagberedningen skall ha denna frihet utan att den skall ha direktiv som den är bunden av.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
Herr talman! Förra året var vår motion mycket kort. Vissa medlemmar av konstitutionsutskottet tyckte att den var för kort för att man skulle få klarhet om hur motionärerna tänkte sig en rad detaljer. I år har jag känslan att vår motion kanske var för lång, ty det slår mig att konstitutionsutskottets ordförande knappast kan ha läst den. Nästan allt vad han sade här var ju missuppfattningar av våra syften och av vad vi skrivit. Herr Pettersson påstår t.ex. att jag skulle ha försummat att ta hänsyn till att utskotten genom remisser, och ofta även genom utfrågningar inom utskotten, samlar in en mångfald fakta som man sedan bygger sina ställningstaganden på. Det har jag inte alls gjort. Det står klart i motionen att så är fallet. Vad jag har sagt är att viss del av detta faktainsamlande kunde göras offentlig för att på det sättet också berika den allmänna debatten. Det är den skillnaden mellan herr Petterssons linje och min som är avgörande. Vidare säger herr Pettersson att det skulle vara fel att flytta debatten från riksdagens kamrar — i framtiden kammare — till utskotten. Det är ingen som har föreslagit det heller. Vi säger tvärtom klart ut att överläggningarna i utskottet också i fortsättningen skall vara slutna. Det är däremot när man med korta frågor och, får man hoppas, korta svar tar reda på fakta i ett ärende genom en utfrågning, tar reda på hur andra människor utanför utskottet ser på en fråga, som man skulle kunna ha offentlighet. Debatten i utskottet skall alltså vara sluten medan debatten i kamrarna naturligtvis skall försiggå under full offentlighet som nu. Herr Pettersson säger till slut att det är fel att göra jämförelser med USA, att bara flytta över det amerikanska systemet till svensk botten. Javisst vore det fel. Det vore hårresande om någon hade föreslagit det. Det har heller ingen gjort. I motionen, som är 30 sidor lång, går vi tvärtom på punkt efter punkt igenom skillnaderna mellan det amerikanska maktdelningssystemet och det svenska parlamentariska systemet. Vi visar att Sverige har en rad olika institut — remissväsen, interpellationer, enkla frågor, offentliga utredningar och mycket annat — som ger många av de fördelar som offentliga hearings ger i USA. Fortfarande finns det emellertid några fördelar i offentliga utfrågningar som skulle kunna föras in också i det svenska parlamentariska systemet. Det är verkligen inte att överföra USA till Sverige. Det är att komplettera det svenska systemet så att det blir ännu bättre. Den grundläggande värderingen bakom vårt förslag är naturligtvis en önskan att stärka riksdagens ställning och att göra den mer central i den politiska debatten. Det är möjligt att framför allt en medlem av oppositionen känner det här önskemålet särskilt starkt. Men jag tycker att det för oss alla, oavsett på vilken sida om strecket mellan regering och opposition som vi befinner oss, skulle vara en fördel att riksdagens ställning i den allmänna debatten blev starkare än nu.

Herr talman! I föreliggande utlåtande från konstitutionsutskottet redovisas behandlingen av en motion som i denna kammare har väckts av herr Lundberg och i andra kammaren av fru Sundberg. I motionen föreslås att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om utredning av kommunaloch landstingsrådens kommunalrättsliga ställning liksom möjligheten att vid tillsättande av dessa befattningar tillämpa metoden med proportionella val. Högerledamöterna i utskottet har reserverat sig för bifall till motionen. Denna fråga har förts fram från högerhåll även vid flera tidigare tillfällen. Vi finner det vara angeläget att dessa, som det heter, heltidsanställda förtroendemän får en fastare förankring i det kommunala arbetet, antingen det nu utförs i primärkommunen eller på landstingsplanet, genom att deras ställning och deras uppgifter blir lagligt reglerade. Som det nu förhåller sig är det ganska ovisst om de skall betraktas som tjänstemän eller som förtroendemän. Här råder alltjämt en oklar gräns mellan tjänstemännen och förtroendemännen — en gräns som bör bli mer klart markerad. Även i en annan fråga råder oklarhet. De kommunala tjänstemännen arbetar under ämbetsansvar, men vilket ansvar har ett kommunalråd eller ett landstingsråd? Ja, såsom ledamot av kommunala styrelser och nämnder, vilkas verksamhet är reglerad i kommunallagen, har han ämbetsansvar, men om han har det oberoende av vilka kommunala ärenden han sysslar med är nog rätt ovisst. Att det skall vara en ansvarsställning för tjänstemän och en annan för förtroendemän när de fyller samma arbetsuppgift kan inte vara en tillfredsställande ordning. Jag har inte någon uppgift om antalet heltidseller deltidsanställda kommunala förtroendemän här i landet, men de utgör ett betydande antal. Deras antal har ökat hastigt allteftersom det kommunala arbetet har vuxit ut, och denna ökning kommer säkert att fortsätta. Skall nu, som meningen är, storkommunreformen påskyndas genom något tvångsförfarande — och den saken diskuterades ju här i kammaren senast i går — kommer det att betyda en avsevärd ökning av denna typ av tjänster. Även om tjänsterna ute i landet är likartade med borgarrådstjänsterna här i Stockholm, är det bara borgarråden som har sin tjänsteställning i lag reglerad. I det utredningsförslag som nyligen har framlagts om författningsbe stämmelser för ett storlandsting i Stockholms län finns också bestämmelser om landstingsråd. även om det inte gäller något större antal har ändå en del riksdagsledamöter, t.o.m. slutat här i riksdagen, och fått sådana här välavlönade kommunala tjänster. Säkert vill ingen göra gällande, att dessa tjänster är så betydelselösa att de därför inte skall vara lagligt reglerade. Nej, dessa tjänster är säkert mer betydelsefulla än många på tjänstemannaplanet. I kommunallagen gäller alltjämt den bestämmelsen att den tjänsteman som i kommunen intar en ledande ställning och är föredragande i kommunens styrelse inte kan väljas till fullmäktigeledamot. Han kan inte vara ordförande eller ledamot i kommunens styrelse. Men för den heltidsarbetande förtroendemannen råder ingen begränsning. Han kan, även om han intar en ledande ställning och är föredragande, i praktiken fungera både som tjänsteman och som förtroendeman. Av ett rättsfall för några år sedan framgår att det inte är de arbetsuppgifter ett kommunalråd har utan mera formen för den avlöning som utgår samt pensionsförmåner o. d. som är avgörande för om han skall betraktas såsom tjänsteman. I det fall som här åsyftas hade förtroendemannen tagit tjänsten på sådana villkor att regeringsrätten upphävde hans rätt att vara ordförande i kommunalnämnden.

Den framställningen tillkom säkert såsom en följd av att regeringsrätten genom sitt beslut, som jag redan har berört, avsatt en kommunalnämndsordförande. Den gången an såg konstitutionsutskottet att det, när nu dessa frågor hade kommit under behandling i vederbörande departement, inte var befogat med någon riksdagsskrivelse. Även högerledamöterna i utskottet delade den gången utskottets uppfattning. När detta ärende nu på nytt behandlas fyra år senare kan konstateras att denna framställning från kommunförbunden till Kungl. Maj:t inte har lett till något resultat av betydelse, utan i dagens läge hyser utskottsmajoriteten förhoppningar på nya utredningar. Utskottet åberopar att länsdemokratiutredningen fått tilläggsdirektiv för hur de heltidsengagerade kommunalmännen skall utses, när mer än en skall väljas. Men här skall uppmärksammas att dessa tilläggsdirektiv har utfärdats med anledning av riksdagens beställning om utredning angående minoritetsrepresentation i kommunernas styrelser. Tilläggsdirektiven av den 27 maj 1966 berör bara en liten del av den fråga det här gäller. Om det blir ett förslag eller en möjlighet till proportionella val kan ingen i dag uttala sig om. En utredning om vad vi åsyftar med uttrycket »kommunalrättslig ställning» kan enligt min mening inte ske efter de utfärdade direktiven, och det är inte heller meningen att så skall ske. Vi finner således vårt förslag både befogat och angeläget, och jag vill härmed, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som utskottet framhåller är den här frågan föremål för uppmärksamhet. Det är väl också på det sättet att kommunalrättskommittén, när den har att syssla med kompetensfrågorna, inte kan komma förbi frågan utan måste ta upp den. Dessutom får jag påminna om det beslut som fattades i våras om den partiella författnings reformen. Riksdagen ansåg ju då att en arbetsgrupp borde tillsättas för att kartlägga och klargöra dessa kommunala frågor.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

Herr talman! Jag har inte uppfattat utskottsmajoritetens = ställningstagande denna gång på det sättet att det på det hållet råder ett direkt motstånd mot att få dessa frågor reglerade i lag. Tydligen väntar man bara på resultaten från vissa utredningar. Erfarenheten visar att det har blivit mycket vanligt här i riksdagen att när det gäller att avstyrka motionsförslag söker utskotten stöd hos pågående utredningar eller hos redan avlämnade utredningsförslag. I det här sammanhanget har det emellertid gått så långt att utskottet åberopar en utredning som ännu inte är tillsatt eller, som utskottets ordförande sade, en arbetsgrupp i departementet. Det är väl en nyhet att ett utskott sträcker sig så långt. Det finns också en annan nyhet i utskottets utlåtande. Konstitutionsutskottet försöker, såvitt jag kan förstå, skriva direktiv för den utredning om den kommunala demokratin som komma skall. Utskottet säger nämligen: »De frågor som sammanhänger med det ökande heltidsengagemanget av förtroendemän kan inte förbigås i detta sammanhang.» Det uttalandet tolkar jag som direktiv för den blivande utredningen. Och detta är för mig en stor nyhet.
Herr talman! Bara några ord i anslutning till vad utskottets ärade ordförande nyss sade. Jag vet inte om jag kan dela hans mening på den punkten att kommunalrättskommittén skulle ha sådana direktiv att den kan ta upp just detta förhållande till prövning; jag tvivlar på det. Kommittén utreder frågor om den kommunala kompetensen, men jag kan inte riktigt koppla ihop våra direktiv med just denna fråga om den kommunalrättsliga situationen för landstingsoch kommunalråd. Därför tycker jag att om man skriver till Kungl. Maj:t i enlighet med reservanternas förslag får vi kanske klara signaler från Kungl. Maj:t med sådana direktiv att kommittén skall ta upp även den frågan.

Herr talman! När det gäller förevarande utlåtande från konstitutionsutskottet, nr 33, har högerns ledamöter i reservation yrkat avslag på utskottets förslag om utredning i syfte att införa ett kommunalt partistöd. För att göra anrättningen litet mera smaklig talas om att detta nya partistöd skall användas till kommunal information. Även om man har satt upp skylten »kommunal information» kan det inte tagas på allvar. Vad saken gäller är ett kommunalt partistöd och ingenting annat. Vad som här skyltas med är därför säkert inte så allvarligt menat. Om framdeles laglig rätt skall lämnas för anslag till de lokala politiska organisationerna, är det inte tänkbart att kontroll skall kunna införas över hur de anslagna medlen skall användas. När det statliga partistödet infördes avstod staten helt från en sådan kontroll. Att sätta de politiska organisationerna under något statligt eller kommunalt förmynderskap är inte möjligt eller lämpligt. Det behöver inte råda några delade meningar om att inte även de lokala politiska organisationerna har möjlighet att förbruka mera medel än de har tillgång till. Om dessa politiska organisationer skulle komma på idén att inte bara i valrörelserna utan även mellan valen försöka vinna intresse för sina politiska idéer genom att t.ex. använda dyrbara artister och andra kostsamma jippon, kan det behövas tillgångar av en annan storleksordning än som nu är fallet. De lokala politiska organisationer som vill föra en normal tillvaro har möjlighet att genom medlemsavgifter finansiera sin verksamhet. Den som är politiskt intresserad är säkert också beredd att offra en del för detta intresse. Ingen kan svara för att det politiska intresset eller intresset för den kommunala verksamheten ökar genom tillgången till skattemedel. En personlig insats på detta område och en viss personlig uppoffring har nog i längden den största betydelsen. Ty det kan väl inte vara meningen att kommunmedlemmarnas intresse skall stimuleras genom att de får något arvode eller traktamente därför att de besöker politiska sammankomster, eller skall detta kanhända bli nästa steg i utvecklingsarbetet? Det kan väl inte heller vara meningen att inom de olika partierna skall utbildas arbetande krafter, som efter systemet dörrknackning skall gå omkring och försöka väcka intresse för kommunal verksamhet. Här kan uppmärksammas att när kommunalrättskommittén fick tilläggsdirektiv 1965 för utredning om den kommunala kompetensen, gavs i dessa direktiv inte tillstånd att utreda frågan om stöd till politiska partier. Detta visar att även Kungl. Maj:t haft betänkligheter mot dessa nya idéer. Som vi har sagt i vår reservation vill vi inte underkänna värdet och betydelsen av att kommunal information föres ut till allmänheten. När kommunalskatten kommit upp till den höga nivå som nu förekommer är det angeläget att en bred allmänhet får kännedom om hur de kommunala inkomsterna och tillgångarna användes. Det kan också framhållas att om här behövs några särskilda insatser för att vidga och bredda den kommunala informationen och göra den mera effektiv, vore det naturligare att lägga den uppgiften mera direkt på de kommunala myndigheterna, som också har ansvaret för vad som här sker, än att gå omvägen över de politiska organisationerna. Denna information kan ordnas på olika sätt. Att dra upp riktlinjerna för hur den skall utformas är närmast en uppgift för de kommunala förbunden. Även tidningspressen kan på ett effektivt sätt användas. I motionen görs gällande att när kommunerna nu formas till större enheter, är detta ett skäl till att de politiska organisationerna träder in och tar hand om den kommunala informationen. Denna synpunkt kan inte godtas som något starkare skäl för den här nyheten med ett kommunalt partistöd.

Här kommer inte, om ett sådant stöd skall införas, att bli några enhetliga linjer. Här liksom på andra områden blir det i stället en tävlan mellan kommunerna. Den ena kommunen kommer nog att försöka överträffa den andra i generositet, och det blir en ojämn belastning på skattebetalarna. Om det statliga partistödet är motbjudande så är det ännu mer, anser jag, motbjudande med ett kommunalt partistöd. Av den orsaken har vi anfört reservation, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Herr Sveningsson förnekar sig inte. Han är mycket misstänksam mot våra kommuner — dem kan man inte lita på, de är generösa osv. Jag tycker att denna misstänksamhet någon gång skulle kunna ta slut. När det gäller denna fråga pratar vi faktiskt litet om kommunal demokrati. Därmed menar man ju att man skall försöka få medborgarna med i arbetet kring och i sin egen kommun. De kommunala uppgifterna har ju vuxit och växer än mera. Det är väl önskvärt att man får en livaktighet hos medborgarna kring deras egna problem. De som skall stimulera och medverka till denna livaktighet är de politiska partierna. Det är inte bara fråga om en information, utan det är också fråga om att vara med i arbetet kring de egna arbetsuppgifterna. Med den ökning som där har skett och med den förändring till allt större enheter som skett av våra kommuner, med ett färre antal förtroendemän, är det önskvärt att man trots att antalet förtroendemän minskar ändå kan få till stånd en ökad livaktighet kring kommunala problem. Vi har i utskottet därför funnit att motionen innehåller så mycket av värde att vi beslutat att hos Kungl. Maj:t anhålla om en utredning av frågan om rätten för kommun att bevilja anslag till politiskt parti för kommunal informationsverksamhet. Jag kan också säga att det finns kommuner som redan beslutat om att anslå medel till liknande ändamål, kommuner där man i fullmäktige varit helt enig. Partivänner till herr Sveningsson har varit med och fattat sådana beslut även om de kanske varit tveksamma huruvida dessa skulle stå sig vid ett överklagande.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

Herr talman! Utskottets ärade ordförandes uttalande om min misstänksamhet var nog litet onödigt och överflödigt. Vid många tillfällen skulle man kunna säga att utskottets ordförande och utskottet i dess helhet är misstänksamma mot förslag som förs fram. De flesta motioner i de många ärenden som föreligger från konstitutionsutskottet i dag är ju enhälligt avstyrkta. Det är lätt att tala om att det skall bli en större livaktighet i kommunerna och att intresset för kommunalt arbete skall bli större, om vi inför ett kommunalt partistöd. Låt mig framställa en liten, liten fråga, som jag inte gör anspråk på att få besvarad vid detta tillfälle. Jag kanske kan få svaret någon annan gång. Finns det något land i världen, där man har både statligt och kommunalt partistöd? Har våra nordiska grannländer det? Det brukar vara vanligt att man i olika sammanhang gör ett svep ut över världen och ser hur det är i andra länder. Det skulle som jag sade vara intressant att i varje fall vid ett senare tillfälle få upplysningar om denna sak. Som jag redan sade i mitt första anförande anser jag att det går bra att ge kommunal information och försöka väcka intresset för kommunalt arbete utan ett kommunalt partistöd. Jag är alldeles övertygad om att de politiska organisationerna i de allra flesta fall kan få en del tjänster i fråga om lokaler och annat av kommunerna, när det gäller att sprida upplysning och information. Om de politiska organisationerna vänder sig direkt till förtroendemännen eller till tjänstemännen i kommunen, är det alldeles klart att dessa står till förfogande för att lämna den information som här begärs. Varför, kan man säga, skall man här behöva gå vägen över de politiska organisationerna så att de var och en på sitt sätt skall färga det kommunala arbetet och informationen om de kommunala besluten? Vidare sade utskottets ordförande att det finns kommuner som redan har beslutat om kommunalt partistöd. Men det kanske inte är så lämpligt att här i riksdagen diskutera vad kommunerna beslutar utanför det tillåtnas gränser. Ordföranden gjorde gällande att det har rått enighet i kommunerna och att även mina partikamrater har godtagit dessa beslut, vare sig de nu kommer att stå sig eller inte. Vi kan väl inte här på riksplanet försöka utöva någon diktatur över de kommunala förtroendemännen. Vill de handla på ett otilllåtet sätt, må det vara deras sak. Det skulle väl vara ingripande i den kommunala demokratin och den kommunala självstyrelsen — som det så ofta talas om — om man här skulle försöka från riksplanet dirigera vad som skall hända och vad förtroendemännen skall besluta om. Jag tar i varje fall inte något ansvar för vad högerns kommunalmän, kanske i en liten norrlandskommun, har beslutat om.

Herr talman! Till detta ärende från konstitutionsutskottet finns ingen reservation från någon av förstakammarledamöterna. Det kan väl ha sin förklaring, vilken säkert kommer att redovisas här. Då jag är motionär vill jag ändå framföra några av mina synpunkter på frågan. Orsaken till utlämnandet av de balter som år 1946 sökte sig hit till Sverige för att få en fristad har aldrig upphört att väcka spekulationer. Inte minst i dessa dagar, då vi här i landet för en mycket liberal asylpolitik, funderar många över hur detta utlämnande någonsin har kunnat komma till stånd. Riksdagens intresse för saken har kommit till uttryck i ett flertal frågor. I skrift och tal har många dessutom försökt sig på att analysera bakgrunden till denna kvalificerade inhumana handling. Ingen har naturligtvis lyckats att helt och korrekt ge en bild av bakgrunden till den dåvarande regeringens handlande. Jag skulle tro att många berörda politiker och kanske även ämbetsmän har kommit att under årens lopp utsättas för en felaktig kritik från allmänheten. Det är därför att papperen inte har lagts på bordet och bringats i offentlighetens ljus. Motionärerna har begärt att riksdagen måtte hemställa till Kungl. Maj:t att sekretessen kring de baltiska flyktingarnas utlämnande år 1946 borde bringas att upphöra. Utskottets majoritet hänvisar till sekretesslagen och framhåller, att det ankommer på regeringen ensam att pröva och avgöra frågan. Men från ett svar här i riksdagen i våras vet vi, att regeringen är obenägen till detta klarläggande. Statsministern ansåg att det saknades motiv för att utsätta sig för de eventuella ris) ker för vårt förhållande till främmande makt som ett brytande av sekretessen kunde medföra. Jag tycker att regeringen vid flera tillfällen under senare tid har visat prov på att man kan ta risker i förhållande till främmande makter, och då borde man ha kurage att även i detta fall visa självständighet. Av intresse är också hur stor den dossier är, som är sekretessbelagd. Inte ens den saken har det gått att få ordentlig klarhet i. Det kan vara oväsent flyktingarna år 1946 ligt, tycker någon. Jag delar inte den uppfattningen. I utskottets utlåtande kan man å ena sidan läsa, att statsministern säger, att »en stor del» av de handlingar, som berör utlämnandet av balterna, faller under sekretesslagen. Å andra sidan sägs litet längre ned i utskottets utlåtande, att vad som »till äventyrs» kunde finnas därutöver var resonemang med främmande makter. Av detta förefaller det vara en mycket liten dossier, eller få handlingar, som är sekretessbelagda. Därför kunde det ha sitt intresse att veta, hur många handlingar och av vad slag de är som nu inte får bringas till offentlighetens ljus. Jag tycker det är betänkligt om det skulle vara »en stor del» handlingar. En meningsyttring från riksdagens sida nu skulle kunna ge regeringen anledning till en omprövning. Därmed kanske vi för framtiden skulle kunna få en utrensning i de kanhända många gånger felaktiga spekulationer som nu och tidigare har florerat. Den reservation som finns till utskottsutlåtandet överensstämmer inte med yrkandet i motionen, utan har modifierats något. Jag vet att utskottet har ifrågasatt det riktiga i att över huvud ta upp frågan till behandling. Men eftersom nu yrkandet har modifierats, tycker jag riksdagen skulle kunna ansluta sig till reservanten och försöka få en positiv prövning av frågan om de här sekretessbelagda handlingarna. Även om riksdagen ger en mening till känna, är det naturligtvis ändå Kungl. Maj:t som avgör frågan. Jag skulle dock tro att det vore lättare för Kungl. Maj:t att ta ställning, om riksdagen ville ansluta sig till reservanten. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid detta utskotts utlåtande nr 37.

Herr talman! Jag har inte deltagit i utskottsbehandlingen av detta ärende, men från min plats vid sidan av bordet har jag i alla fall kunnat följa överläggningen. Jag har inte begärt ordet för att polemisera emot utskottsmajoriteten, den majoritet som också mitt partis ordinarie utskottsrepresentanter i denna kammare tillhör. Jag tror ingen uppfattar utskottsutlåtandet och reservationen som uttryck för olika uppfattningar i sakfrågan. Då hade utlåtandet sett annorlunda ut. Jag tror vi alla är engagerade i minnet av en av de mest tragiska händelserna i svensk nutidshistoria. Av konstitutionella skäl har utskottet inte ansett sig kunna bifalla motionsyrkandet, att sekretessen i fråga om handlingarna kring de baltiska flyktingarnas utlämnande år 1946 omedelbart skulle bringas att upphöra. Utskottet, som har att vårda sig om våra grundlagar, fastslår att det är regeringen ensam som har att pröva och avgöra den frågan, och mot detta kan inte resas någon gensaga. Men motionen, som den var, och reservationen, som den blev, har passerat både kammarkansliets och konstitutionsutskottets juridiska sakkunskap och är sålunda även de oantastliga. Formellt sammanfaller reservationen inte med motionsyrkandet — även utskottsreservanter får respektera våra grundlagar — men reservationen är ändå hållen i motionens anda.

Statsminister Erlander har också i ett tidningsuttalande i januari 1966 framhållit, att »sedan utlämningen skett har det emellertid framkommit andra saker». Vad statsministern syftar på vet man inte. Det i motionen framförda kravet har heller ingen partipolitisk udd, eftersom det var samlingsregeringen som fattade det principiella beslutet. I vilken regering man tog ställning till vilka som skulle betraktas som desertörer och vilka som var flyktingar med asylrätt är dock fortfarande oklart. Det skulle emellertid vara av största värde att äntligen få en öppen och objektiv belysning av betingelserna kring händelserna 1946. En klar redovisning skulle antingen bestyrka den hittills framförda kritiken eller också bringa den ur världen. Att få klarhet i frågan före 1995, då sekretessen upphör, är ett önskemål uppburet av verkligt patos. Mycket har sagts och skrivits i denna fråga. Opinionen har heller inte tystnat. Den bok som jag har med mig här i talarstolen är en utgåva av de dokument, som befinner sig utanför sekretessens lås. Den innehåller också en översikt över hur frågan har behandlats här i riksdagen och hur ofta den har återkommit där. Jag skall be att få citera några ord ur förordet till denna bok, skrivet av biskop Sven Danell. Det heter där: »Det är ett viktigt led i den självrannsakan, som inte bara de stora utan också de mindre nationerna äro skyldiga sig själva för att göra upp med sitt förflutna och förhindra att gärningar av detta slag upprepas. För många svenskar är vad som skedde en ständigt värkande böld. Den är av det slag som inte läks av sig själv. Den måste öppnas.» Jag vill också fästa uppmärksamheten på en annan sak. Före eller under justeringen av utskottsutlåtandet insköts i formuleringen fyra ord, nämligen »i anledning av motionen».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

Herr talman! Som motionär i det här ärendet vill jag framföra några synpunkter trots att ett enigt utskott har beslutat att avstyrka motionen och i stället förordat en utredning.

För närvarande gäller att statlig garanti ges för bostadslån på upp till 20000 kronor, dock naturligtvis högst vad insatsen kostar. Den här låneformen har kommit till av den anledningen att de statliga anställningshavarna på grund av rådande befordringssystem ofta får underkasta sig flyttningar under sin anställningstid. Givetvis har också dagens situation på bostadsmarknaden medverkat härvidlag. Det är ingen hemlighet för oss i denna kammare, att det inte är lätt att få tag i bostäder. Staten har därför i likhet med vad man gör på många håll inom det privata näringslivet och även inom kommuner och landsting försökt att underlätta möjligheterna för omplacerad personal att få bostäder. Emellertid är det inte bara flyttningar på grund av befordringssystemet, som är aktuella för de statliga befattningshavarna i dessa dagar. Det pågår en omfattande strukturrationalisering även inom statsförvaltningen. Mindre, lokala enheter slås samman till stora, regionala enheter. Olika institutioner dras in och folk flyttas om. Detta gäller en mängd statliga anställningshavare inom t.ex. statens järnvägar, posten, tullväsendet och inte minst inom försvaret, där den pågående krympningen av försvarsorganisationen tvingar många anställda att byta stationeringsort. De som kommer till en ny plats finner oftast att det blir svårt att få bostad och att de får vänta länge. Visserligen utgår ett s.k. omstationeringstraktamente, vilket dock är begränsat till ett år. Det hör till saken att dessa människor inte sällan får bo åtskilda från sina familjer mer än ett år. Beroende på vilken lönegrad vederbörande tillhör kostar dessa traktamenten mellan 10 000 och upp emot 12 000 kronor per år i varje enskilt fall. Jag kan försäkra att det totalt sett rör sig om mycket stora pengar. Den form som nu finns för utlåning av pengar till bostadsrättsföreningsin satser har medverkat till att underlätta möjligheterna att få bostad. I den motion som jag har väckt här i kammaren föreslås att möjligheterna att låna pengar skall utökas till att avse även insats i samband med anskaffning av egnahemsfastighet. Många gånger är det lättare att köpa en villa än att få tag i en hyresbostad, men oftast saknar vederbörande medel till att helt täcka den egna insatsen. Motionerna har, som alla vet, varit på remiss. Försvarets civilförvaltning har mycket starkt understrukit det behov som tagits upp. Postverket, som är den myndighet som meddelar de nuvarande lånen och bevakar statens fordringar hos låntagarna, ett verk som sålunda borde ha stor möjlighet att bedöma hur systemet har utfallit och om staten förlorat några pengar, tillstyrker motionsförslaget. Poststyrelsen anser att motionsförslaget är väl motiverat och att staten kommer att tjäna pengar på dess genomförande men framhåller att inteckningssäkerhet skall lämnas. Jag kanske skall tillägga, att meningen naturligtvis är att inteckning skall läggas såsom säkerhet för detta lån. Detta är ju ganska självklart. Bostadsstyrelsen har i princip inte motsatt sig motionen men har påpekat just detta med säkerheten för lånet. Däremot har riksrevisionsverket mycket tveksamt sagt, att en åtgärd i motionens syfte »troligtvis» skulle kunna underlätta bostadsanskaffningen. Det var naturligtvis att ta i ordentligt, när man från detta verk säger att åtgärden »troligtvis» skulle ha den effekten! Jag förmodar att riksrevisionsverket inte har så många tjänstemän som flyttar runt i landet. Om man hade hört vederbörande personalorganisationer, vederbörande lokala organisationer och vederbörande verkschefer, hade man med säkerhet fått en helt annan uppfattning redovisad i likhet med vad som framförts från Poststyrelsen och Försvarets civilförvaltning. Utskottet har i sitt utlåtande anfört, att det helt ansluter sig till syftet i motiveringen för motionen men att det i likhet med riksrevisionsverket förordar en utredning. För en motionär måste det givetvis betraktas såsom ett absolut fall framåt för motionen, att man får ett klart uttalande om att utskottet ansluter sig till motionens syfte men vill ha en utredning. Jag är medveten om detta, och jag är givetvis tacksam för utskottets positiva ställningstagande. Jag är emellertid besviken över att det för denna fråga, som ändå inte kan vara av så förfärligt stor omfattning, skall behövas en utredning, som kanske tar åtskilliga år framöver innan den blir klar.

Man brukar understundom framhålla att staten skall vara en mönsterarbetsgivare. Jag vill såsom statsanställd förklara, att detta förvisso inte alltid är sant. När man ser hur privata företag och kommuner lånar ut pengar och går i borgen för sina anställningshavare i fall, som motsvarar dem som motionen åsyftar, och hur landstingen gör på samma sätt, tycker man kanske att staten något bättre och fortare skulle kunna försöka leva upp till målsättningen att vara mönsterarbetsgivare även på detta område. Trots att jag är glad över utskottets positiva behandling av motionen och det uttalande som utskottet har gjort, beklagar jag att utskottet inte har tagit steget fullt ut och tillstyrkt motionen. Herr talman! Jag skall ändock drista mig till att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Bakgrunden till det spörsmål som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 60 utgör den år 1964 införda nya studiemedelsförordningen, som reglerar statens insatser för finansiering av studier vid universitet och högskolor. Detta är en stor sak — kostnaderna rör sig om ungefär 450 miljoner på ett år. Studiemedel utgår för närvarande med 8120 kronor per person och år. Härav utgör högst 1750 kronor kontant studiebidrag, medan återstoden, 6 370 kronor per år, utgör s.k. återbetalningspliktiga studiemedel. Återbetalningen sker medelst årliga avgifter, som är indexreglerade, och högsta räntan som man räknar med är 3,6 procent. I propositionen nr 81 regleras den skattemässiga behandlingen av dessa årliga studiemedelsavgifter. Reglerna innebär att avdrag för sådana avgifter inte skall få göras vid inkomsttaxeringen. Å andra sidan skall vid förmögenhetstaxeringen de återbetalningspliktiga studiemedlen behandlas som skuld och avdragas. Det gäller här egentligen en gammal stridsfråga, som kommit i ett nytt läge genom det nya studiefinansieringssystemet. Införandet av systemet nödvändiggjorde speciella regler för inkomstbeskattningen i detta avseende. I motsats till regeringen och utskottsmajoriteten har högerreservanterna ställt sig principiellt positiva till tanken på en avdragsrätt även när det gäller inkomsttaxeringen. För avdragsrätt talar enligt vår åsikt i första hand skatteförmågeprincipen. Om två skattskyldiga har exakt lika stora inkomster och i övrigt lika förhållanden, men den ene har att betala studiemedelsavgift och den andra inte, är det tydligt att den förre, dvs. den som belastas av återbetalningsskyldighet, har en sämre skatteförmåga än den senare, som inte skall betala några sådana amorteringar. Låt mig ta ett praktiskt exempel. Jämförelsen inkomsttagarna emellan måste göras på följande sätt: 40 000-kronorsmannen som har att betala studiemedelsavgift måste jämföras med 40 000 kronorsmannen utan sådan avgiftsskyl dighet. Det går inte att säga: låt vara att det är så, men 60 000-kronorsmannen blir mera gynnad. Detta är, menar jag, irrelevant i detta sammanhang. Det beror på det progressiva systemet. Och det är lönen efter skatt, som är den effektivaste mätaren på skatteförmågan. Som argument för avdragsrätt har också brukat anföras att studiekostnaderna är en investering i kunskaper och att en sådan investering skattemässigt bör avskrivas på samma sätt som gäller för andra investeringar. Jag skall inte närmare utveckla detta argument.

All right, vi har accepterat detta resonemang. Vi accepterar att inkomstbeskattningen måste bygga på principen att alla skattskyldiga behandlas lika i det avseendet. Men konsekvensen kräver då enligt vår mening att likställighet även gäller i övrigt, och här kommer jag fram till pudelns kärna. I fråga om studiebidragsmedlen föreligger — och det är det väsentliga — en olikhet i skatteförhållandena å ena sidan under de beskattningsår som hänför sig till studiemedlens brukande för bestridande av levnadskostnader m.m. och å andra sidan de beskattningsår då beloppen genom studiemedelsavgifterna återbetalas.

För den händelse emellertid i stället pengarna senare under de aktiva arbetsåren genom studiemedelsavgifterna betalas tillbaka, kom mer återbetalningen att ske med enligt en väsentligt högre progressiv skala beskattade medel. I stället blir marginalskatten i detta fall låt oss säga 60 procent. Varje 1 000-krona som betalas tillbaka kostar alltså till följd härav den skattskyldige 1600 kronor, trots att han på sin tid inte fick ut mer än de 1 000 kronorna. Högerreservanterna menar att en begränsad avdragsrätt är motiverad för att utjämna skillnaden mellan studieåren å ena sidan och återbetalningsåren å den andra. Det är fråga om en form av progressionsutjämning i tiden, skulle jag vilja säga. Det finns förebilder till ett sådant utjämningsförfarande i skattelagstiftningen. Jag syftar bl.a. på reglerna för ackumulativ inkomst. Även genom avskrivningsoch lagervärderingsreglerna inom näringslivet finns det en möjlighet till förskjutning i tiden. Den skattetekniska lösning som föreslås av reservanterna är relativt enkel och lättskött, eftersom avdragen i detta fall begränsas till de statliga studiemedelsavgifterna. Reservanterna har föreslagit att lösningen av frågan temporärt — i avvaktan på en noggrannare utredning — ges genom en avdragsschablon på 40 procent av studiemedelsavgiften som ett medeltal.

Reservanterna har inte förbisett de studerandes kontanta studiebidrag på 1750 kronor om året, som de åtnjuter utan återbetalningsskyldighet.

Det har talats om ett uppskjutet ortsavdrag. Det s.k. kommunalskatteschablonavdraget på statsskatten måste också ihågkommas i detta sammanhang. Andra får genom ortsavdragen avdrag för levnadsomkostnader upp till skattefritt existensminimum. Det vore rimligt att även akademikern under studieåren får räkna sig till godo ortsavdrag som kommer Övriga skattskyldiga till del med tanke på de elementära levnadskostnaderna. I skattelagssakkunnigas betänkande »Studiekostnader vid beskattning» av år 1960 beräknas utgifterna av denna karaktär till ungefär 1200 kronor om året. Genom penningvärdeförsämringen torde de numera röra sig kring beloppet för det kontanta studiebidraget, 1750 kronor. Detta kontanta bidrag och de nu berörda avdragsgilla posterna utjämnar väsentligen varandra, menar vi. Mot avdragsrätt har tidigare anförts, att avdrag eljest över huvud taget inte medges för avbetalning på skuld. Det låter sig sägas. Men reservanternas förslag går inte ut på avdragsrätt för amorteringar av skuld utan på avdrag för skatteutjämning mellan studieårens låga skatt och återbetalningsårens höga skatt på samma medel, vilket är någonting helt annat. Det har också invänts att avdragsrätten är betänklig eftersom den skulle medföra ett skattebortfall för stat och kommun, och vi vill visst inte bortse från denna invändning. Den frågan skall emellertid inte överdimensioneras; det är dock fråga om skatteutjämning mellan olika beskattningsår. Den nuvarande ordningen medför en överbeskattning av en viss kategori medborgare. Det är detta som reservanterna vill rätta till. Det har också invänts att avdragsrät ten för studiemedelsavgifterna i viss mån gynnar höga inkomsttagare. Jag vill gentemot detta framhålla, att de akademiker som har studiebidrag icke tillhör ett ekonomiskt sett gynnat toppskikt i samhället utan många gånger snarare motsatsen. Hit hör 65 å 70 procent av landets studerande ungdom, och av den är det endast en relativt ringa del som når högavlönade chefsposter. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 1 med mig själv som första namn. Denna reservation innefattar dels alternativ lagtext, dels ett utredningskrav. Av förbiseende har detta senare utredningskrav endast kommit att omfatta studiemedelsavgifters och andra studiekostnaders behandling i skattehänseende. Jag yrkar här tillägg rörande avdrag för periodiskt understöd till studerande. Vårt yrkande i denna del sammanfaller sålunda helt med yrkandet i reservation nr 2 av herr Erik Filip Petersson m.fl.

Herr talman! Till detta betänkande är fogade inte mindre än tre reservationer, varav reservation nr 2 är avgiven av utskottets folkpartister. Den skiljer sig från reservation nr 1 i huvudsak vad gäller ställningstagandet till den aktuella propositionen.

Anledningen till att vi intagit denna ståndpunkt är att frågan ännu så länge har en relativt begränsad räckvidd. Det är nu första året som studiemedel återbetalas och dessa studiemedel har åtnjutits under ett enda studieår. Det gäller alltså ganska begränsade belopp. I allmänhet har var och en att inbetala ett tiondels basbelopp och enligt uppgifter i pressen berörs i allt ungefär 8000 personer. Att det gäller en liten krets är i och för sig inget skäl för att man inte skulle skipa rättvisa, men man måste ta praktiska hänsyn ibland. Man säger att denna fråga tidigare har utretts och frågar varför den behöver utredas ytterligare. Det har gjorts en utredning i finansdepartementet, och det är den som ligger till grund för propositionen. Denna utredning har dock tydligen känt sig låst av riksdagens ställningstagande år 1966 i fråga om avdragsrätt för studiemedel. Bevillningsutskottets majoritet avstyrkte då avdragsrätt av tre skäl. Det första var att det skulle innebära ett genombrytande av principen, att avdrag inte medges för kapitalavbetalning för skuld. Det andra skälet var att det skulle medföra merarbete vid det redan tillräckligt komplicerade deklarationsoch taxeringsförfarande, som vi har. Det sista skälet var att avdragsrätt skulle kunna försvåra genomförandet av definitiv källskatt. Till denna uppfattning anslöt sig riksdagens majoritet, och utredningen har känt sig bunden av detta ståndpunktstagande, varför den inte gått in på någon egentlig sakprövning av frågan huruvida avdrag är berättigat eller inte. Man har låtit hela diskussionen om en avdragsrätt röra sig omkring vad man kan kalla räntedelen, eller det indexpåslag på studiemedel vid återbetalningen som i viss mån motsvarar räntan. Onekligen finns det, som herr Gösta Jacobsson framhöll, mycket som talar för en avdragsrätt. Det är ofelbart så, att det progressiva skattesystemet gynnar inkomsttagare som har tämligen jämnt fördelade inkomster under ett relativt stort antal år. I motsvarande grad missgynnas inkomsttagare som har ojämna inkomster, särskilt om dessa är fördelade över ett färre antal år, alltså de som har en ojämn inkomstprofil, som den moderna termen lyder. Detta har särskild betydelse för personer med lång utbildning, eftersom deras yrkesverksamma tid är relativt kort och skillnaden mellan begynnelselön och slutlön ofta är stor. Denna sak observerades på sin tid av allmänna skatteberedningen. Man kan alltså våga hävda att detta är en riktig uppfattning utan att man fördenskull behöver med hull och hår försvära sig åt det livslöneresonemang som SACO fört fram på senare tid.

Som föregående talare påpekade blir det en väsentligt högre beskattning, om den som åtnjutit studiemedel skall betala skatt vid återbetalningen, ty då har han en mycket högre inkomst. Progressionen verkar då så, att han får högre skatt på beloppet. Han hade ju kunnat tillgodogöra sig en del avdrag under sin studietid. Dessa hade minskat skatten, och dessutom hade han i allmänhet legat i det lägsta skiktet på skatteskalan. I likhet med högerreservanterna har vi inte bortsett från studiebidraget på 1750 kronor om året. Vi anser att man måste väga in det vid denna jämförelse och alltså ta hänsyn till att vederbörande åtnjutit detta statliga bidrag, som inte är återbetalningspliktigt. Vi anser också att man måste ta hänsyn till den låga ränta efter vilken man beräknar jämförelsebeloppet vid återbetalningen. Som herr Jacobsson påpekade, är ingen skyldig att återbetala mer än det belopp han åtnjutit av åter betalningspliktiga studiemedel i kronor räknat med tillägg av en ränta, som uppgår till 60 procent av statens normalränta. Denna reduktion med 40 procent av normalräntan har man gjort just av hänsyn till att det räntebelopp, för vilket vederbörande eventuellt blir betalningsskyldig, inte medför någon avdragsrätt, vid beskattningen. Man har alltså tagit hänsyn till detta redan vid konstruktionen av återbetalningsreglerna. Man kan invända att de 40 procent som man räknar ifrån på normalräntan långt ifrån motsvarar den marginalskatt, som utgår i flertalet fall. En marginalskatt av 40 procent motsvarar ett beskattningsbart belopp om cirka 15 000 kronor för ogift och 25 000 kronor för gift. Å andra sidan kan man säga, att statens normalränta är en låg låneränta och att det alltså i och för sig är fördelaktigt att räkna med den vid denna jämförelse. Av alla dessa skäl, vilka jag inte behöver vidare gå in på, eftersom det i stort skulle bli en upprepning av vad herr Gösta Jacobsson sagt, anser folkpartireservanterna att en ny utredning bör företas. Vi förväntar oss att denna utredning, om riksdagen följer vår reservation, kommer att arbeta snabbt, så att vi kan få en definitiv lösning av detta problem inom ett eller annat år. Med hänsyn därtill har vi ansett att vi kan som en provisorisk lösning tillstyrka propositionen i dess nuvarande skick, Vi anser att det är svårt att nu över huvud taget, utan att en utredning kommit till stånd, binda sig för någon lösning och skissera någon schablon eller ange någon procentsats för detta avdrag, hur det nu skall konstrueras. Ett annat yrkande som vi framför i vår reservation är att utredningen också skall innefatta de periodiska understöd som föräldrar ger sina barn för deras studier. Det är inte tillfredsställande som det nu är, att föräldrar skall kunna göra avdrag för understöd till barn som inte studerar, som arbetar eller som över huvud taget inte gör någonting, men att avdrag inte skall vara tillåtet så snart barnen bedriver studier. Det har sagts mig att detta kan kringgås på ett så enkelt sätt som att, om föräldrar har en studerande son som är gift och svärdottern inte studerar, behöver de bara destinera pengarna till henne för att beloppet skall bli avdragsgillt. Vi anser att det finns anledning att också se över beskattningen av denna form av studiebidrag. Den har mycket nära samband med beskattningen av studiemedelsavgifterna. Man bör inte betrakta de statliga studiemedlen såsom något i sammanhanget helt isolerat. De studerande kan finansiera sina studier genom eget arbete, genom bidrag från anhöriga, genom enskilda lån och genom studiemedel. Man måste ta hänsyn härtill vid bedömande av frågan hur studiekostnaderna skall behandlas i skattehänseende. Därför föreslår vi i reservationen att frågan om beskattningen av de periodiska understöden tas upp till utredning i sammanhang med den begärda utredningen om studiemedlen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Vid vårriksdagens början väcktes från centerpartihåll motioner med krav på rätt till skatteavdrag för periodiskt understöd till studerande. Motionerna har nu i bevillningsutskottet kommit att behandlas samtidigt med Kungl. Maj:ts proposition angående studiemedelsavgifternas behandling i skattehänseende. Från centerpartiets sida har vi godtagit vad som föreslagits i propositionen i det avseendet. Det är, anser vi, en ganska rimlig avvägning med hänsyn till de principer, som sattes i kraft i samband med 1964 års studiemedelsreform. De nu gällande reglerna för periodiskt understöd är redovisade av ett par talare före mig. Jag vill bara notera att avdragsrätt finns på praktiskt taget alla andra områden. Avdrag för periodiskt understöd kan den skattskyldige få även om han lämnar pengar till egna barn som inte arbetar, men om barnen studerar bortfaller denna rätt.

I vårt motionsyrkande, vilket även reservanterna ställer sig bakom, har vi emellertid sagt ifrån att reglerna för det periodiska understödet borde ges en sådan utformning att avdraget sker på skattebeloppet. Då skulle man få ett likformigt värde i fråga om avdragen för föräldrars understöd till barnens studier. Nu säger utskottets majoritet för sin del, att visserligen kan allvarliga erinringar riktas mot gällande föreskrifter om avdrag för periodiskt understöd, inte minst därigenom att vissa understödsformer intar en förmånligare ställning i beskattningshänseende än andra. Trots detta kommer utskottsmajoriteten till den slutsatsen, att man inte bör medge utvidgad rätt för periodiskt understöd.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 3, som är undertecknad av bevillningsutskottets samtliga centerledamöter. Vi reser i den reservationen kravet att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära en skyndsam utredning om rätt till skatteavdrag för periodiskt understöd till studerande.

Herr talman! Som så ofta händer när det gäller bevillningsutskottets ärenden får försvararen av utskottets majoritet stå i tacksamhetsskuld till reservanterna därför att de på ett mycket seriöst och ingående sätt redogör för vad bevillningsutskottets betänkande innehåller. Det är en bekväm situation. Man behöver inte anstränga sig med att ytterligare presentera innehållet. Jag skall därför nöja mig med att ta upp vissa principiella synpunkter. Det är riktigt, som herr Jacobsson sade, att detta betänkande innehåller en hel mängd mycket svåra skattetekniska frågor. Dessa är kammaren kanske inte särskilt intresserad av. Däremot brukar principerna — oavsett vad det är för frågor — föranleda ett betydligt större intresse. Utskottets majoritet har inte funnit sakskäl starka nog för att man skulle gå motionärerna till mötes när det gäller viss skattefrihet vid återbetalningen av de statliga studielånen. Utskottsmajoriteten anser att finansministern i sin proposition har anfört tillräckligt starka skäl för att man skall gå på hans linje. Jag vill i likhet med majoriteten understryka, att reglerna för återbetalning av studielån är så gynnsamma — vilket också herr Tistad vitsordade — att de ställer låntagaren i en betydligt bättre ställning än andra kategorier. Det tycker jag är ett av de starka skäl som kan anföras. Vidare understryker utskottet, att om man skulle medge avdragsrätt för studieskulder, skulle detta otvivelaktigt inte bara uppfattas som, utan även innebära ett missgynnande av dem som varit med om att finansiera studielånen, men som inte själva kan utnyttja dem. Det är också en principiell fråga. Vidare skulle denna avdragsrätt komma att i hög grad gynna de högre inkomsttagarna. Herr Gösta Jacobsson har på sitt sedvanliga, engagerande sätt redovisat den principiella synpunkt som han och högerpartiet har i denna fråga. Jag har lyssnat mycket uppmärksamt på herr Jacobsson, och jag hoppas att han gör likadant när jag nu agerar. Jag tror att vi står lika långt ifrån varandra efter vår dialog som när vi började, därför att vi var och en förfäktar våra egna principer, vilka är helt oförenliga. De är så oförenliga, herr Jacobsson, att det inte går att träffa en hederlig kompromiss, vilket högerreservanterna försökt göra. Till grund för herr Jacobssons värdering tycks i allt väsentligt — så uppfattade visst herr Tistad det också — ligga SACO-filosofin om livslönen och de verkningar den får genom vårt progressiva skattesystem. Vid ett hastigt påseende kan man nog tycka att den konstruktion som SACO har lagt upp kan vara intressant, men den tål inte någon närmare granskning. Den filosofin röner nämligen precis samma öde som många andra vackra filosofier här i världen — de tål inte att mötas av den kalla och brutala verklighet vi lever i. Så enkelt är det. Frågan om periodiskt understöd har varit aktuell i varje fall under nästan alla de riksdagar som jag har varit här i huset — och de börjar bli rätt många nu — men man har inte kommit till någon lösning av den, ty även här förekommer oförenliga ståndpunkter och värderingar. Relativt nyligen gjordes en utredning om dessa spörsmål. Det var kommunallagssakkunniga, som 1960 redovisade sina skäl mot avdragsrätt för studiekostnader. Då anförde man bl.a. att studiekostnaderna i allt väsentligt representerar levnadskostnader — kostnader för bostad, mat, kläder m.m. Skulle man medge avdragsrätt för dessa kostnader skulle det innebära ett direkt avsteg från de principer som gäller i vår skattelagstiftning. Jag är övertygad om att om man beviljade avdragsrätt i detta avseende skulle det omedelbart aktualisera frågan om att likartade kostnader skulle få samma skattemässiga behandling. Utskottet anför, på samma sätt som herr Jacobsson och herr Tistad, att frågan om avdrag för periodiska understöd till studerande kommit i ett helt nytt läge genom 1964 års studiesociala reform. Vi betraktar den reformen som ett direkt fastläggande av principen att utbildning, både högre och lägre, skall främjas genom direkta statliga åtgärder, en synpunkt som bl.a. centerpartisterna också understryker i sin reservation. Vi tycker att det är ganska orimligt att i ett läge, där staten anslår inemot en halv miljard för direkta åtgärder för att hjälpa de studerande, också införa en avdragsrätt för studiekostnader. Jag tycker att detta är rent av stötande. Dessutom skulle det komma att innebära ett betydande skattebortfall. Tidigare har motionärerna och reservanterna alltid ansett att behandlingen av periodiska understödsformer varit mycket ologisk — herr Fälldin var också inne på den saken. Det har inte kommit till uttryck i dag annat än antydningsvis, men man brukar som exempel anföra att en familjefar som tvingas att ekonomiskt hjälpa en odåga, som inte själv kan klara sitt uppehälle, får avdrag för sitt ekonomiska bidrag. Däremot kan han inte få samma avdrag, om han hjälper en son som studerar. Det kan riktas allvarliga erinringar mot att vissa understödsformer intar en förmånligare ställning i beskattningshänseende, men å andra sidan kan väl inte detta vara ett tillräckligt sakskäl för att rätten till avdrag skall utvidgas. Jag skulle nog, herr talman, vilja fråga: Hur många odågor dräller det omkring i vårt land som lever på understöd från föräldrarna? Inte kan det vara fråga om särskilt många, i varje fall inte tillräckligt många för att det skulle kunna tas som intäkt för att ramen för avdragsrätt vidgas. Däremot tror jag nog att det finns familjefäder som måste ekonomiskt bisträcka barn som på grund av sjukdom eller andra handikapp har svårt att klara sitt uppehälle. Att dessa föräldrar har rätt till avdrag för sina periodiska bidrag förefaller mig vara både naturligt och mänskligt. Det blir i alla fall en väsentlig skillnad mellan dessa fall och det fall då föräldrar hjälper till och investerar i barnens utbildning. Om det inte blir en felaktig investering utan ger avkastning, innebär det en glädje för hela familjen. Andra, som ju inte får vara med och dela den glädjen, får däremot vara med och betala det hela. Jag tycker nog att det hela tillhör familjekretsens glädjeämnen, och då bör andra inte behöva vara med och betala det. Herr Tistad pläderade för folkpartireservationen, som skiljer sig från högerreservationen däri att man beträffande studielånens skattemässiga behandling inte föreslår en direkt lagstiftning — vilket högern gör — utan begär en utredning av frågan. Men folkpartireservanterna yrkar också bifall till ett motionspar, i vilket föreslås en uppjustering av studiebidraget. Utskottet anför med anledning av detta att det gäller en statsfinansiell fråga och att den omedelbart initierar konkurrens med andra utgiftsförslag som skall trängas inom budgeten. Det är väl också ganska sannolikt att om det skulle ske en uppräkning av studiebidragen, skulle detta i sin tur föranleda krav på förbättringar av övriga förmåner inom studiehjälpssystemet. Jag har i stort sett bemött den reservation som här har avgivits av centerpartiet. Jag ber herr talmannen om ursäkt för att mitt anförande har blivit väl plockigt men det beror på att jag haft lite dålig ordning på mina »lappar». Jag hoppas att jag ändock kunnat presentera några av de skäl som bevillningsutskottet har för att avstyrka bifall till det antal motioner som väckts i detta ärende. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan på samtliga punkter.